Fru talman! Det märks att det är valår. Med darr på rösten och stor emfas talar nu Ralf Lindström om de förskräckliga högerkrafterna och om vilken solidaritetshandling det är när vi med skattebetalarnas pengar betalar en rad mycket tvivelaktiga studiecirklar på arbetstid. Ralf Lindström! Med hänsyn till landets mycket besvärliga ekonomi måste vi göra besparingar på alla områden. Därom torde vi vara överens. Naturligtvis kan vi göra besparingar särskilt inom områden där det visar sig att anslagen periodvis inte har utnyttjats helt. Detta gäller vissa av anslagen på vuxenstudiestödets område. Inte förrän socialdemokraterna införde det kollektiva ansökningsförfarandet på vuxenstudiestödets område tog det hela verkligen fart. Tidigare fanns det anslag som utnyttjades till bara 65 96. Men nu buntar ni ihop dem och slår ihjäl dem! Och det rör sig, som sagt, om mycket tvivelaktiga studiecirklar. De fackliga studiecirklarna dominerar. Om inte Ralf Lindström redan har gjort det, råder jag honom att läsa SAF-tidningen, nr 11 detta år. Där kan man läsa att en kurs Framtiden i folkets händer — ett studiepaket — skall erbjudas alla partimedlemmar och sympatisörer som vill lära sig mer om partiets ideologi och politik. Kursen tycks vara ganska hemlig. Många kursdeltagare har varit helt ovetande. Men facket plockar ut vederbörande och anmäler dem till kurserna. Förfarandet är synnerligen anmärkningsvärt. Ralf Lindström torde väl, liksom samtliga närvarande, ha i gott minne att arbetsdomstolen 1982 skarpt kritiserade att man använde skattebetalarnas pengar till studiecirklar som helt faller utanför utbildningsbegreppet inom folkbildningen. Här är ni nu igen! Jag tycker att vi med mycket gott fog kan yrka på de ifrågavarande besparingarna. Ralf Lindström! Det är ju ni som har regeringsmakten. Ni får ändra som ni vill. I varje fall får ni i de flesta frågor benäget stöd av vänsterpartiet kommunisterna. Varför har ni då t.ex. inte ändrat på detta att vi för andra ändamål tar de där miljonerna ur vuxenutbildningsavgiften? Det blev ju ett förfärligt ramaskri när den borgerliga regeringen på sin tid införde systemet, men nu trampar utbildningsministern och socialdemokraterna i utskottet glatt på i ullstrumporna.
Fru talman! Ralf Lindströms beskrivning av centerns förslag i utskottet rimmar dåligt med verkligheten. När vi säger att vi vill omprioritera pengar från vuxenutbildningsavgiften till studiemedlen gör vi det med vetskap om att samma löntagare som Ralf Lindström talar om också är föräldrar till de ungdomar som skall in på högskolan eller i dag studerar på högskolan. Det är till gagn för dessa ungdomar som vi föreslår en höjning av studiemedlen. Om Ralf Lindström går ut på arbetsplatserna och frågar de löntagare som också är föräldrar vad de tycker är viktigast att satsa på i framtiden, att fortsätta med oförändrad nivå på timoch dagstudiestöden eller att höja studiemedlen, är jag övertygad om att det svar Ralf Lindström får är: Satsa på ungdomen!
Fru talman! Det kändes nästan kusligt att lyssna på Ralf Lindström när han mörkmålade framtiden för dem som just nu är i medelåldern och något äldre och beskrev hur otroligt dålig utbildning de har fått. Men om Ralf Lindström tycker att det är bättre att de som studerar i dag inte får tillräckligt stöd för att klara sin utbildning, då kan det kanske hända att vi också i framtiden måste ge bidrag till de vuxna för att de skall kunna färdigutbilda sig. Vi tycker att det är bättre att göra de föreslagna små omfördelningarna just nu. Jag tror, som Rune Backlund också sade, att går man ut på arbetsplatserna så ställer nog löntagarna gärna upp i solidaritetens tecken och hjälper de studerande så att de kan klara sig och bli färdigutbildade. Jag tror inte att det finns någon större tvekan om detta, och det är inga stora belopp det gäller.
Fru talman! Jag vill omedelbart lugna Ralf Lindström. Vpk vill inte ta pengar från det nuvarande anslaget till vuxenstudiestöd för vuxna som går grundutbildning. Vi framhåller att det stödet är förmånligare och ber om en översyn av det särskilda vuxenstudiestödet i syfte att införa det också inom högskolan. Vi vill alltså inte ta pengar från dem som genomgår grundutbildningen. Jag vet inte om Ralf Lindström var ute under första delen av debatten. I så fall vill jag tala om att jag ägnade en stor del av mitt anförande åt att peka på den sociala snedrekrytering som nu börjar i gymnasieskolan och sedan förstärks upp i högskolan. Vi ser samhällsekonomiska, pedagogiska och jämlikhetsbetingade faror i att tidigare yrkesverksamma äldre av ekonomiska skäl inte har möjlighet att fortsätta till högre utbildning. Det är detta som är syftet med vårt förslag: att öka möjligheterna för dem som har gått den långa vägen, för dem som har varit yrkesverksamma, att kunna fortsätta på högskola. Som det är i dag är det lättast för dem som går den enkla vägen genom gymnasiet och traskar vidare upp genom högskolorna. Oftast har deras föräldrar också en god ekonomi. Det är det här förhållandet vi vill ändra på.

Fru talman! Gullan Lindblad tyckte att jag hade darr på rösten och emfas, och jag måste säga att jag känner rädsla för de angrepp som de borgerliga partierna gör mot löntagarna i samhället, inte bara på det här området utan också på andra områden. Det är betecknande att de försöker ta från dem som har det sämst och ge till andra grupper. De besparingar som moderaterna kräver går i de allra flesta fall till skattesänkningar för dem som har det bra ställt. Tro heller inte allt vad SAF-Tidningen säger! Jag tror det var i Aftonbladet i går som man talade om hur det egentligen ligger till. SÖ godkänner de cirklar som i det här fallet anordnas, och det finns en ganska bra redogörelse för det. Bidrag utgår till cirklarna under den tid man läser det som SÖ har godkänt — sedan kan man fortsätta att läsa politik i cirklarna, och då får man inget bidrag. Det är sanningen, och den bör man kanske ta reda på. Det är alltså inte som SAF-Tidningen och Gullan Lindblad säger. Backlund sade att han vill omprioritera och att det är samma familj som skall få pengarna. Det är klart att det i vissa fall kan vara på det sättet, men det är verkligen att hårdra det, att tro att det kan bli rättvisare på det sättet. Om Backlund går ut på arbetsplatserna och säger att han vill skära ned utbildningen för de tidigare lågutbildade, så inte får han på många ställen det svar han angav. Folkpartiets representant säger att jag mörkmålar. Jag tycker inte att det under nuvarande förhållanden ser så mörkt ut, men jag är verkligen rädd att det skulle göra det om vi fick en borgerlig regering som genomförde den politik som man nu föreslår på många områden, inte minst på det här området. Vpk behöver inte omprioritera utan tar pengar på andra ställen. Att debattera sådant är ganska omöjligt.
Herr talman! Ralf Lindström säger att om man går ut på arbetsplatserna och frågar får man inte det svar som jag redovisade i den förra repliken. Faktum är att när CSN gjorde en utvärdering av timoch dagstudiestödet uppgav en tredjedel av de som tillfrågades att de var beredda att genomföra samma utbildning även på arbetstid utan ersättning. Det är intressant att man alltså var beredd att genomföra den utan att få ersättning via timstudiestödet. Ralf Lindström säger att det är enbart de lågutbildade som kommer att drabbas. Samma undersökning visade att en betydande del av dem som fått timoch dagstudiestöd under de senaste åren ingalunda kan räknas till gruppen lågutbildade — här finns grupper som har en betydande utbildningsnivå. Jag vidhåller mitt tidigare påstående att föräldrarna till de barn och ungdomar som skall studera på högskolan är ganska klara i sin prioritering: Det är viktigare att vi satsar på ungdomen än att vi lägger så stora summor som i dag på olika typer av facklig och organisatorisk utbildning. Gullan Lindblad redovisade ett exempel. Det kan tyvärr kompletteras med andra exempel på att man genom åren använt de här pengarna på ett icke avsett sätt. Av de 177 milj.kr. som anslaget utgör går hela 45 miljoner till uppsökande verksamhet, planering och olika typer av utbildning av studieorganisatörer. Där finns ett betydande utrymme för besparingar, pengar som vi menar kan föras över till studiemedelsområdet. Även om vi då minskar antalet timoch dagstudiestöd finns det enligt vårt förslag utrymme att ge de grupper som har den lägsta utbildningen möjlighet att få timoch dagstudiestöd.

Herr talman! Det är djupt beklagligt, Ralf Lindström, om det är så att vi har analfabeter ute i näringslivet. Men vad är det om icke ett gravt underbetyg åt socialdemokratisk utbildningspolitik! Jag är övertygad om att om Ralf Lindström framlägger förslag om att vi skall satsa resurser alldeles speciellt på de människorna kommer det att vinna ganska stor förståelse från alla håll. Men vad det nu handlar om är faktiskt att det bedrivs en massa fackliga kurser med, som jag sade, ganska tvivelaktigt innehåll. Man kan fråga sig var gränsen går mellan välvilja, som tydligen utmärker socialdemokratisk politik när det gäller dessa grupper, och högsta grymhet, som representeras av oppositionspartierna. Centrala studiestödsnämnden har begärt ett timstöd på 48 kr., medan socialdemokraterna har fastnat för 40 kr. Vi har sagt 32 kr. Det är åtta kronors skillnad i båda fallen. Jag undrar: Var går gränsen? Jag tror inte, Ralf Lindström, odelat på vare sig SAF-Tidningen eller någon annan tidning. Men jag är intresserad av att ta del av vad som sägs i denna debatt. Jag vill då påstå att jag inte tror mer på Aftonbladet. Vi har ju faktiskt erfarenhet. Vi är visa av skadan i anledning av den dom som Arbetsdomstolen fällde 1982, då man utnyttjade skattebetalarnas pengar till studiecirklar på arbetstid för att ”erövra regeringsmakten”, som det hette. Det är väl detta ni har för er i år också, och det anser vi moderater inte vara något behjärtansvärt ändamål. Därför har vi allt fog för våra reservationer. Enligt den utvärdering av de olika stöden som gjorts vet Ralf Lindström mycket väl att 75 90 av deltagarna använder dagstudiestödet för fackliga studier, medan 25 96 studerar för nöjes skull. Vi har i dag, herr talman, inte råd med några studier för nöjes skull på skattebetalarnas bekostnad!
Herr talman! Rune Backlund påstod att vi inte använder vuxenstudiestödet som det skall användas och att det är fel människor som begagnar det. Jag håller med om att alltför få av dem som verkligen skulle behöva vuxenstudiestöd, i varje fall det särskilda vuxenstudiestödet, får del av det. Det beror på att detta stöd har varit och är för lågt. Hade vi råd, skulle vi ha gått upp till de 48 kr. som Gullan Lindblad pratade om. Där borde stödet ligga, om man vill ha en bättre uppslutning från dem som skulle behöva studera. Men tyvärr har vi inte råd med det. Därför kan vi inte betala 48 kr. Jag har inte påstått, Gullan Lindblad, att det finns en massa analfabeter i näringslivet. Jag har sagt att det finns i det närmaste analfabeter både i näringslivet och i samhället i övrigt. En stor del av dem är invandrare, som inte har haft möjlighet att lära sig läsa. Men det finns också andra människor i Sverige som fick sin utbildning på 1930-talet och som har svårt för att klara sig och fungera i det nuvarande tekniska samhället. Dem borde även moderaterna ha litet känsla för. Vi skall inte tro på Aftonbladet, tycker Gullan Lindblad. Aftonbladet hade en redovisning av på vilket sätt man får dessa bidrag av vuxenutbildningsavgiftsmedlen. Jag är övertygad om att den redovisningen är riktig. Det är SÖ som beviljar bidrag, och jag hoppas att Gullan Lindblad i varje fall tror på SÖ.

Herr talman! Jag vill kort beröra ett område som jag tagit upp i min motion 1744, nämligen vuxenstudiestödsmedlens fördelning mellan länen. Som utskottet framhållit, kommer en viss omfördelning av medlen att ske redan under budgetåret 1985/86, där större hänsyn tas till antalet korttidsutbildade i länen. Departementschefen aviserar också att hon kommer att ta upp frågan om resursfördelningen med CSN och därefter vid behov återkomma med förslag till kompletterande riktlinjer. Det är bra, och det är därför jag vill göra några kommentarer. I motion 1744 har jag begärt att en särskild del av de totala medlen skall ställas till förfogande för missgynnade län. Det har inte kommenterats av utskottet. Låt mig ta några exempel på hur orättvist det förhåller sig mellan länen i dag. I Örebro län kan 93,6 96 av dem som söker för grundskolestudier beviljas stöd. I grannlänet Västmanland, som jag representerar, kan endast 47,2 9 beviljas stöd. Skillnaden är nästan lika stor för dem som söker till gymnasiestudier. Det finns flera liknande exempel på skillnader, bl.a. mellan Älvsborgs och Skaraborgs län. Även andra omständigheter måste alltså få inverka än vad man i dag tar hänsyn till vid fördelningen av medlen — antalet ansökningar, hur arbetsmarknadsläget är eller hur det förväntas bli, andelen invandrare och liknande faktorer. Jag tycker att det borde vara möjligt att vid den övergripande utvärdering som nu görs av vuxenstudiestödet också ta hänsyn till de problem som jag här har tagit upp och det förslag som finns med i min motion, men jag vill nu bara göra den här kommentaren. Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 16.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17 behandlar anslagsfrågor inom invandrarpolitikens område. Många människor i vår värld är på flykt undan krig, våld, politisk eller religiös förföljelse. Flyktingströmmarna i världen är i dag mycket stora. Sedan mitten av förra året har allt fler sökt sig till vårt lands gränser. Vi har fått uppleva en mycket kraftig ökning av antalet asylsökande. Det här ställer stora krav på de myndigheter och den mottagningsorganisation som har att svara för vår invandringsoch flyktingpolitik. Tyvärr måste vi konstatera att handläggningstiderna i asylärenden åter ökar hos statens invandrarverk, trots att man där har satt in alla tillgängliga resurser för att minska balanserna. Vid månadsskiftet februari-mars var antalet öppna ärenden drygt 13 000, vilket är en ökning med 6 000 sedan halvårsskiftet 1984. De senaste siffrorna från verket pekar på en fortsatt ökning. De växande ärendebalanserna innebär på nytt längre väntetider, vilket är plågsamt för inblandade människor och leder till ökade väntekostnader för staten. Det är med oro vi tar del av rapporter om vad som händer ute på förläggningarna, där oroliga och desperata människor sitter och väntar på besked om de får stanna i Sverige eller inte. Vi har tidigare från centerns sida kritiserat regeringens ryckighet när det gäller resurser till invandrarverket. Man har i budgetsammanhang plockat in och plockat ut personella förstärkningar till tillståndsbyrån på ett sådant sätt att en långsiktig personalpolitik allvarligt försvårats. Vi förutsätter därför nu i ett särskilt yttrande att regeringen inser situationens allvar och i samband med kompletteringspropositionen återkommer till riksdagen med förslag om resursförstärkningar som gör det möjligt att hålla nere handläggningstiderna hos verket. Herr talman! I reservation 1 begär vi från centerns sida en ökning av anslaget till invandrarnas riksorganisationer med 3,4 milj.kr. Invandrarnas riksorganisationer fyller en viktig funktion som länk mellan invandrargrupperna och de svenska myndigheterna och organisationerna. Inte minst den ökade tillströmningen av asylsökande ställer ökade krav på organisationerna. Invandrarpolitiska utredningen föreslog i sitt slutbetänkande ett nytt bidragssystem som innebär förbättringar för organisationerna. Kommitténs förslag i sin helhet bereds för närvarande i regeringskansliet, och en proposition är aviserad till slutet av innevarande riksmöte. Det innebär att förslaget till nytt organisationsstöd kan behandlas först under kommande riksmöte och därmed inte genomföras förrän under kommande budgetår.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

Herr talman! I dagens invandrarpolitiska debatt är det nödvändigt att uppmärksamma vissa nya tendenser i den ekonomiska och industriella utvecklingen som påverkar invandrarnas situation och framtid. På grund av expansionsbegränsningar på den internationella marknaden har industrikapitalet inriktat sig på att höja sina profiter genom att minska produktionskostnaderna. I denna strävan satsar man merparten av sina investeringar på en rationalisering av produktionsprocessen med ökad mekanisering, automatisering och robotisering. De nya produktionssystem som växer fram medför att den typ av arbete försvinner som många invandrare på grund av bristande språkkunskaper och utbildning nu är hänvisade till. De stora vetenskapliga landvinningarna på mikroelektronikens område får en alltmer växande marknad i industriproduktionen. Effekterna av den accelererande strukturella omvandling, som produktionen genomgår, blir ett stadigt minskat behov av arbetskraft och att allt större grupper av människor slås ut ur produktionen. Hårdast drabbad blir den okvalificerade arbetskraften, till vilken större delen av invandrarna hör. Industrins strukturella omvandling ställer dessutom helt nya och annorlunda krav på arbetskraften, med ökad yrkesutbildning, ökad allmän kunskapsnivå samt ökade språkfärdigheter. Det innebär större svårigheter för invandrarna att komma in på arbetsmarknaden och stanna där. På så sätt har den pågående strukturella omvandlingen ändrat förutsättningarna för invandrarna. Från att ha varit välkomna, önskvärda och nödvändiga i produktionsprocessen på 1960 och 1970-talen håller invandrarna på att omvandlas till en svårplacerad grupp människor som konkurrerar med den inhemska arbetskraften om de tillgängliga platserna. Som en följd härav kan man iaktta en ökad segregation när det gäller yrkesutbildning, sociala förhållanden och bostadsförhållanden för den invandrade befolkningen. Målet för invandrarpolitiken, dvs. invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället, blir mer avlägset än någonsin och motsättningarna skärps. Herr talman! Målsättningen med invandrarpolitiken är en långsiktig process som kan påverkas. Den kan påskyndas eller fördröjas beroende på de insatser man är beredd att göra i nuet. Sådana insatser som ökar invandrarnas sociala rörlighet, ökar deras bildningsoch kunskapsnivå, ökar deras rörlighet vad gäller yrke, inkomst och bostad, är insatser som påskyndar processen. De är helt nödvändiga för målsättningens uppfyllande, men de utesluter ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som enbart utgår från bedömningar av budgetunderskottet. Av allt att döma kommer kapitalismens strukturella omvandling att fortsätta också i framtiden, med åtföljande arbetslöshet och utslagning. Invandrarnas situation kommer att förvärras i samma takt som konkurrensen om de befintliga arbetsplatserna skärps och arbetslösheten breder ut sig. Därför är det nödvändigt att göra någonting nu. Annars kommer de samhälleliga konsekvenserna att bli förödande — i det perspektivet är erfarenheterna från andra länder skrämmande. Ett sätt att bidra till invandrarpolitikens måluppfyllelse är att stödja invandrarorganisationernas föreningsverksamhet. Invandrarföreningarna är intresseorganisationer för hela familjen, men en huvuduppgift för samtliga är att arbeta med ungdom. De kan därigenom göra mycket för att förebygga sociala problem. Invandraroch minoritetsorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrares och minoriteters strävan att behålla och utveckla den egna kulturen och språket i det svenska samhället, har de en särskilt viktig funktion för kvinnorna, barnen och ungdomarna. Förutom att de bedriver kulturella aktiviteter har invandrarorganisationerna stor betydelse som informationsförmedlare och som en viktig förbindelselänk mellan invandrarna och det svenska samhället. I det avseendet skiljer sig invandrarorganisationernas verksamhet mycket starkt från den verksamhet som bedrivs i det traditionella svenska föreningslivet, med specialisering på vissa ämnesområden. Från budgetåret 1975/76 erhåller invandrarorganisationer som är riksförbund verksamhetsbidrag från statens invandrarverk. Sedan 1980 har organisationerna fått en real sänkning av sina bidrag. Detta är en utveckling som, om den tillåts fortsätta, riskerar att rasera den verksamhet som vissa organisationer byggt upp. De senaste två åren har invandrarorganisationerna i praktiken fått nedskärningar av redan otillräckliga bidrag. Samtidigt ställer det svenska byråkratiska maskineriet allt större krav på invandrarorganisationerna, som förväntas delta aktivt i olika arbetsoch referensgrupper och i olika statliga eller kommunala utredningar — och det med obefintliga eller minimala kansliresurser. Här uppenbarar sig en påtaglig risk att invandrarorganisationerna omvandlas till enbart administrativa enheter med huvudsaklig funktion att — med svårigheter — bära sin egen administrationstyngd. Det är helt klart att organisationerna med det nuvarande statsstödet inte kan motsvara samhällets förväntningar. Vpk anser dessutom att det i det nuvarande läget är högst angeläget att öka bidraget för avgränsade projekt, eftersom det här rör sig om nödvändiga medel som används för att öka förståelsen och kontakten mellan invandrare och svenskar. Herr talman! Också i Sverige blir klimatet allt hårdare efter hand som arbetslösheten breder ut sig. Denna utveckling medför att invandrarna i Sverige möts av hårdnande attityder; det finns i dag klara tendenser till främlingsfientlighet och invandrarfientlighet. Detta beror till en del på att den invandrade arbetskraften aktualiserar strukturella spänningar i det land de kommer till. Detta drabbar i första hand arbetare och lägre mellanskikt, som ibland drivs att åberopa sin medfödda nationella status. De infödda som inte får del av den ökade sociala rörlighet invandringen för med sig uppfattar invandrarna som ett allvarligt hot. Dessutom ökar konkurrensen om arbetstillfällena ju mer den ekonomiska krisen breder ut sig. Desto mindre har man då råd med solidaritet, hänsyn och omtanke. Desto mer breder individualismen och de vassa armbågarnas mentalitet ut sig. Vpk anser att invandrarfientlighet och liknande tendenser som gör sig gällande i dag utgör ett allvarligt hot mot invandrarna men också och framför allt mot de värderingar som ligger till grund för och genomsyrar arbetarrörelsens utvecklingshistoria. Mot denna bakgrund anser vi att det är ytterst nödvändigt och brådskande att vidta konkreta åtgärder i kampen mot invandrarfientligheten. Myndigheternas insatser för att informera svenska folket i syfte att bemöta de främlingsfientliga attityderna har begränsad räckvidd. De svenska folkrörelserna kan här komplettera myndigheternas information på ett utmärkt sätt. Så som biståndspolitiken har kunnat förankras genom folkrörelsernas insatser kan folkrörelserna genom sina organisationer motverka fördomar och skapa vidgade kontakter mellan svenskar och invandrare. Detta gäller särskilt organisationer inom arbetarrörelsen med sin massförankring. Invandrarna, som till övervägande delen tillhör arbetarklassen, har gemensamma intressen med de svenska arbetarna och kan därför nås och påverkas lättare genom de egna organisationerna både på arbetsplatser och i bostadsområden. Därför delar vpk bedömningen att en ny anslagspost behövs för informationsinsatser genom folkrörelserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! I betänkande 17 från socialförsäkringsutskottet behandlas regeringens förslag till anslag för invandring för det kommande budgetåret. Inledningsvis kan vi konstatera att den nuvarande invandringsoch flyktingpolitiken ligger fast i enlighet med riksdagens beslut i fjol. Tyngdpunkten i flyktingpolitiken skall även i fortsättningen ligga på bidrag från det svenska biståndsanslaget till fattiga länder som har fått ta emot många flyktingar. I enlighet med riksdagens beslut i fjol trädde ett nytt system för att ta emot asylsökande i kraft vid årsskiftet, vilket innebär att mottagandet av flyktingar fördes över från arbetsmarknadsstyrelsen till invandrarverket. Tack vare ett positivt gensvar från kommunerna har man lyckats bra med att få fram platser för flyktingar, vilket är en viktig förutsättning för att det nya systemet skall fungera. Vi kan notera att tillströmningen av asylsökande under 1984 ökat mycket kraftigt. Detta har ställt ökade krav på mottagningsoch utredningsresurserna hos polisen och invandrarverket. Särskilda åtgärder har därför satts in från regeringens sida under innevarande budgetår för att förhindra en förlängning av handläggningstiderna i asylärenden. För det kommande budgetåret föreslår statsrådet i propositionen att verket beviljas undantag från huvudförslaget i fråga om resurser för handläggning av tillståndsärenden. Vidare föreslås att de särskilda lönemedel som anvisats verket under de senaste fyra budgetåren permanentas. Detta gör att verket i den kommande budgeten får ytterligare tre tjänster. Det finns två motioner som berör ärendebalanserna, nämligen en av Hans Göran Franck och en av Karin Andersson. Utskottet har för sin del diskuterat balanserna mycket ingående. De utgör ett problem, och vi har stor förståelse för motionärernas farhågor att de föreslagna resurserna för tillståndshandläggningen kan visa sig vara knappa. Statsrådet framhåller dock i propositionen att arbetet med att förkorta tiderna måste fortgå. Utskottet vill för sin del understryka angelägenheten i detta. Jag kan instämma i det Rune Backlund sade, att det är oerhört viktigt att behandlingen av ansökningar sker så snabbt som möjligt. Det är plågsamt med ovissheten för enskilda människor som ibland lever under provisoriska förhållanden. Det är alltså regeringens och utskottets ambition att ansökningar behandlas så snabbt som möjligt. Utskottet utgår från att regeringen, liksom hittills, uppmärksamt följer utvecklingen av ärendebalanserna hos invandrarverket. Det finns en enighet i utskottet bakom skrivningen om detta. Vi kan notera att det finns en enighet även på andra punkter om statsrådets förslag och utskottets betänkande, vilket naturligtvis är ytterst värdefullt för den framtida verksamheten på området. På en punkt i betänkandet har dock centern och vpk var sin reservation, som Rune Backlund och Alexander Chrisopoulos har berört i sina anföranden. I anledning av deras inlägg kan jag konstatera att statsrådet i propositionen har räknat upp bidraget till invandraroch minoritetsorganisationernas verksamhet efter samma grunder som Övriga statsbidrag till föreningslivet. Även bidraget till avgränsade projekt och information har höjts. Statsrådet hänvisar också till att den framtida utformningen av stödet till invandraroch minoritetsorganisationerna kommer att behandlas i en proposition som aviserats till innevarande riksmöte. Detta bör uppmärksammas. Med hänsyn till att förslag väntas inom kort finner utskottsmajoriteten ingen anledning att ändra statsrådets förslag beträffande bidrag till organisationslivet. Den frågan kommer ju upp ganska snart i form av ett förslag från regeringen. Kravet på ökade informationsinsatser inom folkrörelserna är naturligtvis också oerhört viktigt, men där vill jag hänvisa till att verket disponerar andra medel som kan användas för sådana insatser. Verket har också bedrivit ett omfattande projekt i syfte att öka kunskaperna om invandrare och invandring inom folkrörelserna. Herr talman! Med detta får jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som Börje Nilsson säger i sin redovisning, att vi är överens om den relativt hårda markeringen i utskottsbetänkandet om att man måste hålla nere handläggningstiderna. Men vad vi i centern har upplevt och gett uttryck för i det särskilda yttrandet är en oro för att utvecklingen för närvarande pekar åt ett helt annat håll. Tiderna för handläggning ökar sakta men säkert, och vi kommer att få fler och fler specialärenden som har varit med längre tid än ett halvår. Vi har ju varit i denna situation tidigare, under 1970-talet, med långa handläggningstider. Vi vet därför vilka konsekvenser sådant får för den svenska invandringspolitiken. Det är därför vi lägger sådan vikt vid att regeringen nu tar allvarligt på situationen och inte dröjer med åtgärder som gör det möjligt för invandrarverket att hålla nere handläggningstiderna. När det gäller stödet till invandrarnas riksorganisationer säger Börje Nilsson att detta kommer upp ganska snart. Ja, det är ju aviserat att vi skall få en proposition under våren, men behandlingen här i kammaren kommer inte att kunna ske förrän tidigast någon gång under hösten. Det innebär att genomförandet av ett nytt organisationsstöd kommer att dröja ett bra tag till. Med tanke på hur situationen ser ut för invandrarnas riksorganisationer ekonomiskt och personellt och har sett ut sedan ett par år tillbaka, och med tanke på att antalet asylsökande under det senaste året har ökat, menar vi att man inte kan vänta med att införa det nya organisationsstöd som invandrarpolitiska utredningen föreslog. Detta måste träda i kraft med en rejäl ökning av anslaget redan från den 1 juli. Det behövs för att de här organisationerna skall kunna fullfölja de uppgifter som det svenska samhället ger organisationerna, dvs. att vara kontaktorgan med myndigheter och att hjälpa till inom invandrarpolitikens område med olika saker. Vi tycker att det är rimligt att man samtidigt som man ställer dessa krav också ger dem de resurser de behöver för sitt arbete.
Herr talman! Vad gäller anslagen till åtgärder för invandrarna är vi också från vårt partis sida medvetna om att regeringen kommer med en proposition till vårriksdagen där dessa frågor skall behandlas. Därför har vi avstått från att konkretisera oss vad gäller storleken på anslagen. Men det hindrar naturligtvis inte på något sätt riksdagen från att uttala sig i positiv riktning, i enlighet med vår reservation, där vi understryker nödvändigheten av ett ökat stöd till invandrarorganisationerna. Detta överensstämmer med dels invandrarverkets bedömning, dels invandrarpolitiska kommitténs betänkande. Här finns det alltså ingen som helst motsättning. Vad gäller stödet till folkrörelserna för informationsinsatser räcker det inte med att hänvisa till att det redan finns ett sådant anslag hos invandrarverket och att det används. Det bidrag till särskilda projekt som invandrarverket disponerar räcker inte ens till hälften av de ansökningar som invandrarverket får från intresserade som vill bedriva sådan verksamhet. Just därför har vi föreslagit en ökning av det anslaget. Jag anser därför att det är en mycket dålig undanflykt att hänvisa till detta anslag hos invandrarverket — det är redan otillräckligt.
Herr talman! Jag kan instämma i att invandrarorganisationerna fungerar som viktiga intressebevakare för invandrarna och som en länk mellan samhället och deras medlemmar samt att dessa organisationer bör ha allt stöd från samhällets sida. Anslagsfrågan kommer att prövas ganska snart, så jag tycker att utskottets ställningstaganden på den här punkten är riktiga. Det är också viktigt att se till vissa principer när det gäller anslagsbeviljandet. Det skall också tas upp i detta sammanhang. Ärendebalanserna är naturligtvis besvärande stora, med hänsyn till den stora tillströmningen. Man kan konstatera att invandrarverket nu får en förstärkning med tre tjänster. Sedan måste detta naturligtvis följas mycket noga. Det är inte bra med stora balanser och att människor får vänta länge. Detta är naturligtvis en oerhört viktig fråga, som både regeringen och utskottet måste följa. Räcker inte dessa tjänster, är det klart att vi får gå in med extra medel — det är vår utgångspunkt.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 18 behandlar budgetpropositionens anslag till vårdbidrag för handikappade barn. På den punkten råder full enighet i utskottet. Vidare behandlas ett antal motioner där motionärerna framför allt understryker vikten av enhetliga regler vid bedömningen av vårdbidrag och särskilt uppmärksammar situationen för de barn som enligt nuvarande regler ”ramlar mellan stolarna” och inte har någon möjlighet att få vårdbidrag, trots att det föreligger ganska betydande merkostnader och behov av särskild tillsyn och vård. Vad beträffar tillämpningen av reglerna om vårdbidrag är utskottet enigt om att bedömningen med nödvändighet i stor utsträckning måste ske från fall till fall. Handikapp eller sjukdom drabbar ju människor väldigt olika, även vid samma diagnos, och därvid blir hjälpoch tillsynsbehovet samt merkostnaderna ganska varierande. Det är dock nödvändigt med vissa generella regler vid bedömningen av rätten till vårdbidrag. Det får inte bli alltför stor oenighet i bedömningen. Tyvärr har nog många föräldrar rätt i att kassor i olika län bedömer vårdbidragsärenden ganska olika. En del försäkringskassor betraktas som strängare än andra. Jag vågar säga detta, då jag har över 15 års erfarenhet av bedömning av sådana ärenden. Den senaste lagändringen beträffande vårdbidragen var den s.k. merkostnadsersättningen, som infördes den 1 januari 1983. Dåvarande socialministern underströk behovet av insatser från riksförsäkringsverkets sida till ledning för tillämpningen och förutsatte att verket skulle pröva hur försäkringskassorna kunde ges en sådan ledning för bedömningen. Utskottet har tidigare utgått från att en sådan utvärdering av tillämpningen av reglerna för rätt till vårdbidrag skulle göras av riksförsäkringsverket, men någon sådan har ännu inte gjorts. Vårdbidragsbedömningar är mycket svåra. Det vet jag av egen erfarenhet. De regler som för närvarande ligger till grund för bedömningarna är en kungörelse från 1978 och vissa handboksföreskrifter. Huvudsakligen sker bedömningarna på grundval av praxis, främst baserad på försäkringsöverdomstolens domar. Utskottet upprepar nu sin mening att en utvärdering av tillämpningen av reglerna för rätt till vårdbidrag bör komma till stånd, och utskottet förutsätter att så sker utan vidare åtgärder från riksdagens sida. Herr talman! Reservation nr 1 i betänkandet avges av moderaterna, vänsterpartiet kommunisterna och folkpartiet på grundval av ett flertal motioner som framför allt rör diabetessjuka barn. Jag beklagar att det inte blev majoritet i utskottet för motionärernas förslag. Samtliga motionärer anser att praxis i vårdbidragsärendena är alltför restriktiv och menar att en mer generös tillämpning av bestämmelserna om vårdbidrag när det gäller just diabetessjuka barn skulle ge föräldrarna bättre möjligheter att förebygga att diabetessjukdomen senare i barnets liv ger upphov till skador på kroppsorgan. Det ligger mycket i de synpunkter som har framförts av motionärerna, men synsättet bör också gälla andra mer eller mindre synliga handikapp, t.ex. födoämnesallergier, olika stomier och psykiska problem. Barn med dessa handikapp och deras familjer drabbas ofta av de alltför höga tröskeleffekter som vidlåder dagens vårdbidragssystem med endast två graderingar, helt resp. halvt bidrag. Tillskapandet av ett fjärdedels vårdbidrag skulle ge även de barn som enligt dagens regler inte uppfyller kraven beträffande vårdoch tillsynsbehov samt merkostnader möjlighet att få del av samhällets stöd till de handikappade. Det är ändå familjer som är hårt drabbade och vars tillvaro på allt sätt bör underlättas. Vi reservanter finner frågan om införandet av ytterligare en grad inom vårdbidragssystemet så angelägen att regeringen snarast bör lägga fram ett förslag i ärendet. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Behov av särskild tillsyn och vård bl.a. med tanke på kosthållning föreligger under hela uppväxttiden för barn med diabetes och andra medicinska handikapp. Barnläkarföreningen och dess barndiabetesgrupp har utarbetat tekommendationer för bedömningen av vårdbidragsbehovet för barn som har diabetes. För försäkringskassorna finns utarbetade riktlinjer, men det har visat sig att den praktiska handläggningen medfört mycket skilda ställningstaganden i olika delar av landet. Många barn som enligt barnläkarna borde ha vårdbidrag har fått avslag. Vårdbidrag utges till föräldrar för vård i hemmet av barn under 16 års ålder om barnet behöver särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom eller handikapp. Även merkostnader på grund av barnets sjukdom eller handikapp beaktas vid bedömningen av rätt till vårdbidrag. Vårdbidrag utges med belopp som motsvarar hel eller halv förtidspension. En del av vårdbidraget kan bestämmas utgöra skattefri ersättning för merkostnader. Diabetes hos barn under 15 år har ökat markant i Sverige under senare år, och ökningen tycks fortsätta. Hos barn med diabetes föreligger under hela uppväxttiden behov av särskild tillsyn och vård. För att minimera komplikationer får de flesta diabetesbarn numera två-fyra injektioner dagligen, ofta av olika insulintyper. Kontroll av blod och/eller urin företas dagligen. Regelbunden motion är nödvändig. När ett barn drabbas av diabetes innebär det en omställning av hela familjens liv. Efter första tiden på ett halvt till ett år med sjukdomen kommer svårigheterna med svängande blodsockerhalt och risk för låga blodsockervärden med medvetslöshet och kramper. På andra sidan lurar risken för långvarigt alltför höga värden med komplikationer för ögon, njurar m.m. Speciella insatser för tillsyn och vård krävs därför av föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Många föräldrar tvingas att drastiskt ändra sin Behandlingen är många gånger besvärlig, och den måste ofta ändras beroende på hur aktivt barnet är. Livsföringen måste vara mycket regelbunden och barnet leva ett inrutat liv med många tider att passa. Hela familjen måste också ändra kostvanor. Tillsynsbehovet är mycket stort för diabetesbarn, framför allt för ”välinställda” barn. Hos ett välinställt barn är avståndet till en för låg blodsockernivå mycket liten. Ett sådant barn kan få s.k. insulinkänning om det äter för litet eller för sent eller får extra mycket motion. En insulinkänning är ofta mycket skrämmande för barnet och leder till mycket oro för föräldrarna. Alltför täta insulinkänningar kan inverka skadligt på hjärnans funktion. När behovet av vårdbidrag skall bedömas för ett välinställt barn, förstår man kanske inte att bakom ligger en mycket stor föräldrainsats. Det är lätt att tro att ett välinställt barn är lättskött i stället för tvärtom. Diabetesgruppen är både samhällsekonomiskt och sjukvårdsekonomiskt mycket ”tung”. Många drabbas av sjukskrivning, förtidspensionering och för tidig död. Detta leder till stora samhällskostnader. Diabetesgruppen är också beroende av komplicerad sjukvård, t.ex. komplicerad ögonkirurgi och njurtransplantationer. Det är mycket angeläget att förebygga komplikationer till diabetssjukdomen såväl ur den enskildes som ur samhällets synvinkel. Barnen löper större risk att utveckla komplikationer och då i arbetsför och aktiv ålder. Att ge barnen god diabetesvård är att ge dem bättre förutsättningar att bli friska och produktiva vuxna. Med full rätt kan man fråga: När kan ett barn självt ta ansvar för sin diabetes? Det är individuellt, men även tonårsbarn behöver tät tillsyn, då den perioden i barnets liv kan vara fylld av andra problem. Svenska barnläkarföreningens diabetesgrupp rekommenderar också helt vårdbidrag första sjukdomsåret oavsett ålder, helt vårdbidrag upp till 7 år och halvt vårdbidrag för barn mellan 7 och 16 år. Nuvarande regler för vårdbidrag med endast två nivåer innebär att många föräldrar med handikappade barn helt saknar rätt till ersättning. Det gäller bl.a. barn med vissa medicinska handikapp, främst allergiker och diabetiker, där föräldrarna för närvarande — trots avsevärda merkostnader och merarbete — inte får något ekonomiskt stöd alls. Genom införande av ytterligare en nivå för vårdbidraget — ett fjärdedels vårdbidrag — skulle många av de ärenden som nu avslås i stället kunna bifallas. Det kan i sammanhanget erinras om att ett färdigt förslag till en sådan lägre nivå redan har utarbetats av anhörigvårdskommittén. Av kommitténs beräkningar framgår att kostnaderna för denna angelägna reform skulle vara relativt begränsade. Herr talman! I familjer med svårt handikappade barn är det sällan båda föräldrarna förvärvsarbetar. Arbetsbördan för de vuxna i familjen är av den omfattningen att ofta ena föräldern får stanna hemma. I sådana situationer har vårdnadsbidraget en mycket stor ekonomisk betydelse. hjärtfel, muskelsjukdomar och tumörer av olika slag, cystisk fibros m.m., händer det tyvärr ofta att barnet avlider. fr.o.m. dagen efter dödsfallet dras samtliga bidrag in. Familjen kan då mycket snabbt få en pressad ekonomisk situation. Möjligheten att få någon ersättning från försäkringsbolag finns inte, då man inte tillåtits teckna någon försäkring på grund av att barnet varit sjukt eller handikappat från födseln. Familjen kan i en sådan situation ställas inför svåra eller rent av oöverstigliga problem. Ofta har man en större bostad för att det handikappade barnet skulle kunna röra sigit.ex. rullstol. Bostadsoch anpassningsbidrag har gjort detta möjligt. Då bostaden till ytan är betydligt större än vad som kan räknas som normalbostad, så har den kostat mer men finansierats genom olika stödformer, som var möjliga att erhålla så länge det handikappade barnet levde. Men nu blir det i ett slag omöjligt att behålla den extra stora våningen. Inkomst som man haft genom olika former av vårdbidrag, sjukvårdsbidrag, bostadsbidrag, handikappersättning etc. faller nu i ett slag bort. Det kan vara en omöjlig situation som dessa familjer råkar in i. Därför anser vi i folkpartiet, tyvärr ensamma som synes i reservationen, att det borde övervägas om man kunde ha någon form av efterlevnadsbidrag under en övergångstid för att få möjlighet att reda upp sin situation. Detta kan ordnas på flera sätt, t.ex. genom ett avtrappningssystem för vårdbidraget eller genom någon form av efterlevnadsbidrag på bestämd tid. En frivillig försäkring, som samhället kan erbjuda, kan också vara en möjlighet. Herr talman! Från folkpartiets sida anser vi, att de två reservationer som finns i betänkandet är av stor betydelse, och det känns inte bra att riksdagen i dag med all säkerhet kommer att avslå desamma. Det är också med en viss besvikelse jag konstaterar att centerpartiet inte ställer upp på ett fjärdedels vårdnadsbidrag, vilket skulle hjälpa många i en besvärlig situation. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Föräldrar med handikappade barn har mycket stora krav på sig. Förutom att de har mycket arbete med vård och omsorg har de också oftast stora merkostnader på grund av det handikappade barnet. Utöver en extra stor lägenhet kanske man måste ha en extra stor bil eller en bil av ett speciellt märke — och vi vet hur bilstödet är konstruerat, där får man inga bidrag. Man behöver kanske extra kläder åt barnet, ibland specialkonstruerade. Det behövs extra tvättning osv. Många föräldrar har mycket svårt för att själva redogöra för dessa merkostnader, när de skall ansöka om bidrag. De har ibland ingenting att jämföra med. Men föräldrar med handikappade barn har stora merkostnader. En del av de här familjernas svårigheter beror på brist på stöd från samhället. När vårdbidraget infördes var detta en mycket välkommen reform, men genom dess konstruktion — att det bara kan beviljas ett halvt eller ett helt vårdbidrag — utestängs ungefär 4 000 barn och familjer. Och detta gäller inte bara vårdbidraget; de går också miste om den skattefria merkostnadsdelen. Det rör sig här främst om barn som har diabetes, barn som har olika allergier eller stomiopererade barn. Enligt beräkningar som anhörigvårdskommittén gjort skulle införandet av ett fjärdedels vårdbidrag kosta 32 milj.kr. Det blir ungefär 8 000 kr. per familj. Man kan då göra som utskottsmajoriteten och anföra att den här kostnaden på 32 miljoner är ett starkt argument för att vi inte skulle ha råd att införa ett sådant bidrag. Men man kan också vända på saken och se att detta är de merkostnader som dessa familjer har, vilket är ett mycket starkt skäl för att införa ett fjärdedels vårdbidrag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 1984 85:100 samt på dem som väckts under den allmänna motionstiden. Genom de bestämmelser om vårdbidrag för handikappade barn som trädde i kraft den 1 januari 1983 förbättrades den ekonomiska situationen avsevärt för familjer med handikappade barn. Numera bedöms både behov av vård och den merkostnad som handikappet eller sjukdomen orsakar. Merkostnadsdelen är, som vi hört tidigare i dag, inte skattepliktig. Vårdbidraget i övrigt utgör både skattepliktig och ATP-grundande inkomst. Vårdbidraget kan utgå antingen som helt eller som halvt bidrag. I motioner från vänsterpartiet kommunisterna och från folkpartiet har krav på en ny nivå med ett fjärdedels vårdbidrag förts fram. I reservation nr 1 har moderaterna sällat sig till de två andra borgerliga partierna i denna fråga. Utskottet behandlade denna fråga under det föregående riksmötet och ansåg då att man inte kunde rekommendera några omprioriteringar inom vårdbidragssystemet för att skapa ekonomiskt utrymme för ytterligare en bidragsnivå om ett fjärdedels vårdbidrag. Utskottsmajoriteten står fast vid denna ståndpunkt liksom vid åsikten att införandet av ytterligare en bidragsnivå fortsättningsvis skulle kunna övervägas inom regeringens familjeekonomiska beredningsgrupp. Handikapprörelsen har också framfört synpunkter på ett eventuellt införande av ett fjärdedels vårdbidrag. Man är orolig för att ersättningsnivån kommer att sänkas och att man inte den vägen kan nå avsedd effekt för att på bästa sätt stödja familjer med handikappade och sjuka barn, i synnerhet gravt sjuka och handikappade barn. För närvarande pågår en kartläggning av de handikappades ekonomiska situation. I den kartläggningen tar man hänsyn dels till bidrag som fastställs genom lagstiftning, dels till bidrag från landstinget. Även skattelagstiftningens betydelse belyses i detta arbete. Det fanns därför ännu en anledning att inte förändra nuvarande bidragsnormer. Reservation nr 1, som tar upp en begäran om att regeringen snarast bör lägga fram förslag om införande av ett fjärdedels vårdbidrag, avstyrks därför. I motionen från folkpartiet krävs enhetliga riktlinjer vid bedömningen av rätten till vårdbidrag. I en motion av den moderata riksdagsledamoten Ann-Cathrine Haglund framförs att praxis är alltför restriktiv när det gäller diabetesbarn och att en översyn av reglerna bör göras. Redan i proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn förutsatte dåvarande socialministern Karin Söder att riksförsäkringsverket skulle arbeta för att få fram regler som varlika för hela landet. Hon betonade också att eftersom flera faktorer måste vägas in vid bedömningen måste tillämpningen av reglerna om vårdbidrag bli en bedömning från fall till fall. Försäkringskassorna och kassornas pensionsdelegationer hanterar, såvitt jag har erfarit, vårdbidragsärendena med stor omsorg och med stort hänsynstagande till föräldrarna och deras synpunkter. Riksförsäkringsverket har dessutom nära kontakter med försäkringskassornas personal och förtroendevalda, bl.a. genom den fortbildning som äger rum. Riksförsäkringsverket får därför en ganska god bild av förhållandena ute i landet. Att det ändå behövs en grundlig utvärdering av hur de nya, nu två år gamla, bestämmelserna hanteras är vi helt ense om i utskottet. Utskottsmajoriteten anser emellertid att riksförsäkringsverket redan har tilldelats denna uppgift. Rätten till vårdbidrag för sjukt eller handikappat barn utgår från barnets behov av vård och de merkostnader det orsakar. När ett sjukt eller handikappat barn avlider upphör därför också rätten till vårdbidrag. Detta är en princip som gäller i parallellfall även på andra områden och som är svår att frångå. Samhället har ju dess bättre ett skyddsnät som är uppbyggt för att rädda personer i nöd. En familjs ekonomiska problem får lösas genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns eller genom socialtjänsten. Utskottet avstyrker därför kravet på efterlevandebidrag och likaså kravet på en statlig trygghetsförsäkring som framförts i motioner och som återfinns i reservation 2. Herr talman! Med det sagda yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill göra ett klarläggande. Inger Hestvik sade någonting om att utskottsmajoriteten inte kan tänka sig omprioriteringar inom bidragssystemet. Det handlar inte om några sådana omprioriteringar utan om införandet av en helt ny förmån inom vårdbidragssystemet; jag tycker det är viktigt att understryka detta. Vi har inom oppositionen ansett att denna förmån är så behjärtansvärd att vi är beredda att ta kostnaden. Det gäller människor som verkligen har det svårt och besvärligt och som samhället måste ställa upp för. Jag kanske kan få påminna om vad som sades i den tidigare debatten, där i varje fall inte vi från moderat håll anser att de bakomliggande synpunkterna är så behjärtansvärda alla gånger. Jag förstår inte handikapporganisationernas oro för att bidragsnivån skulle komma att sänkas om vi införde rätten till ett fjärdedels vårdbidrag. Om man påstår det har man inte särskilt god insikt i hur bedömningarna görs. Som jag sade, har jag hållit på med sådana här bedömningar i över 15 års tid, och jag kan med gott fog säga att det inte föreligger någon risk för att bidragen minskas. Först och främst finns det en utarbetad praxis som innebär att man inte sänker en befintlig bidragsnivå med mindre än att det föreligger mycket starka skäl för en ändring, och det händer nästan aldrig. Vid bedömningarna utgår vi från vårdoch tillsynsbehovet. Vi omsätter det i pengar enligt en schablon och lägger till de reella merkostnaderna. Därigenom får vi en viss summa som vi graderar, och därefter görs bedömningen om rätten till helt eller halvt bidrag. Som jag tidigare sagt, faller tyvärr alltför många mellan stolarna, just därför att det är mycket svårt att komma upp till halva vårdbidraget. Att det pågår en kartläggning av vårdbidragen är i och för sig bra, men det har jag hört i många år nu, och jag undrar hur länge de berörda människorna skall vänta på att något sker. Vi anser att det bör bli en ändring omgående. Som anställd vill jag verkligen understryka att försäkringskassorna hanterar frågorna med stor omsorg, och jag tackar för det. Men vi har, som jag sade i mitt anförande, inte särskilt god handledning i dessa ärenden. Vi måste i stor utsträckning lita till just praxis, till vad försäkringsöverdomstolen har sagt i vissa domar osv. Det är hög tid att riksförsäkringsverket nu verkligen gör den utvärdering som efterlystes av dåvarande socialministern Karin Söder. Vi är helt eniga om detta i utskottet, och jag hoppas att det också skall komma något fruktbart av denna diskussion.
Herr talman! Liksom Gullan Lindblad kan jag inte heller riktigt förstå att bedömningen från delegationernas sida skall kunna bli sådan att bidragen sänks för dem som har halvt eller helt genom att det nu införs ett kvarts bidrag. Att tro det är nästan att inkompetensförklara delegationerna. De bör i stället ges möjlighet att göra mer för de familjer som har det svårt. Vi tror definitivt att delegationerna försöker sköta sin uppgift på bästa sätt och efter bästa förstånd. Vad som har varit besvärligt är att det bara finns en praxis att följa. Om man går efter en praxis måste det bli olika bedömningar från olika människor ute i landet, och det är det som sker. Vad som är ännu mer skrämmande, som vi inte har diskuterat här, är vad som händer om en familj skall överklaga. Det tar i dag upp till två år innan man kan få besked. Alla borde begripa vad som händer med ekonomin i en familj som förlorar ett vårdnadsbidrag och har ett handikappat barn som måste vårdas hemma. När det sedan gäller efterlevnadsbidraget, som vi gärna skulle vilja införa, är vi också helt klara över att det är riktat till barnet i fråga. Men vi borde kunna vara så generösa att vi gav dessa familjer chansen att ställa om sitt liv — familjer som förut har haft ett mycket arbetsamt och förtvivlat liv och nu kommer in i en ännu mer förtvivlad situation genom att deras barn avlider. Det är ganska stora omställningar som måste göras för en sådan familj under kanske mycket besvärliga ekonomiska förhållanden, när ett relativt gott vårdbidrag försvinner mycket snabbt.
Herr talman! Som ett argument mot att införa ett fjärdedels vårdbidrag anförde Inger Hestvik att handikapporganisationerna skulle vara motståndare till detta och hysa oro för att de som egentligen var berättigade till helt eller halvt i stället skulle få ett fjärdedels vårdbidrag. Detta påstående är inte riktigt med sanningen överensstämmande, herr talman. Jag har här HCK:s tolvpunktsprogram. HCK består av 25 handikappförbund i samverkan. Som sin första och viktigaste punkt när det gäller att förbättra för familjer med handikappade barn tar HCK upp kravet på att införa ett fjärdedels vårdbidrag, med samma motivering som vi har i reservationen. Att påstå att införandet av ett fjärdedels vårdbidrag skulle medföra att de som var berättigade till mer skulle bli placerade på en lägre nivå kan inte utgöra något argument. Samma argument skulle man ju då kunna anföra mot det halva vårdbidraget. Men vi har inte hört någon kritik riktas mot att de som är berättigade till helt vårdbidrag bara har beviljats halvt för att den nivån finns. I stället har det medfört att fler har fått del av bidraget. Detsamma kommer att gälla om man inför ett fjärdedels vårdbidrag.

Herr talman! Kenth Skårvik sade att den praxis som gäller är ganska hård och att man inte får vårdbidrag för alla sjuka och handikappade barn. Han sade också att det kunde ta upp till två år att överklaga ett negativt beslut. Vi måste emellertid komma ihåg att resurser har tillförts så att handläggningstiden skall minska — därmed inte sagt att vi är till freds. Det är klart att man känner oro för de personer som inte kan få det fjärdedels vårdbidrag som alla som behöver egentligen vill ha. Anhörigvårdskommittén föreslog att man på sikt skulle komplettera vårdbidraget med denna lägre nivå. På det sättet skulle man kunna ge ytterligare 4 000 familjer ett ekonomiskt stöd. Detta skulle främst gå till allergiker, diabetiker och stomister. Kommittén ansåg emellertid att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för denna reform. Den uppfattningen delades också av den dåvarande socialministern. Vi tycker att det är mycket angeläget att hjälpa familjer med handikappade och sjuka barn. Men vi måste invänta kartläggningen av samhällets ekonomiska stöd till dessa familjer innan vi fattar några nya beslut, i synnerhet som denna kartläggning blir klar ganska snart — man räknar med att den skall vara klar till sommaren 1985. Då tror jag att vi skall kunna hjälpa de handikappade på ett bra sätt. När det gäller handikapporganisationerna och deras oro kommer jag osökt att tänka på den motion som Gullan Lindblad väckte under förra riksmötet. Den tog upp en rak högerprofil, och Gullan Lindblad deklarerade klart att vissa handikappgrupper i dag blir överkompenserade. Denna motion ställde till mycket stor oro bland handikapporganisationerna. Vi minns alla den skörd av brev som nådde utskottsledamöterna, skrivna av sjuka och handikappade som var ängsliga för att fru Lindblads motion skulle vinna gehör i utskottet. Men den moderata reservationen till utskottsbetänkandet tog emellertid då som nu bara upp kravet på ett fjärdedels vårdbidrag, och det var nog politiskt mycket klokt.
Herr talman! Jag trodde att mitt klarläggande visade var vi står, men jag upprepar att det här inte är fråga om någon omprioritering, utan det handlar om en ny förmån. Att jag väckte detta förslag berodde förvisso icke på att jag ansåg att någon var överkompenserad, men jag ansåg att vissa är betydligt underkompenserade i jämförelse med andra. Jag väckte detta förslag därför att jag har så oerhört stor respekt för den ekonomiska situation som vi befinner oss i att jag då icke såg någon annan råd att åstadkomma detta fjärdedels vårdbidrag. Dess bättre ansåg mina partikamrater att vi inte behövde vidta denna åtgärd, och det är jag naturligtvis, herr talman, mycket glad över, och jag tillstyrker reservationen på det varmaste.
Herr talman!

Det var vad Inger Hestvik anförde som argument mot införande av ett fjärdedels vårdbidrag. Herr talman! Jag tycker det är viktigt att få klarlagt hur det står till med den saken. Jag redogjorde för att jag här har med mig HCK:s tolvpunktsprogram. HCK består som bekant av 25 handikappförbund. Som första punkt på förslaget till förbättringar för familjer med handikappade barn kräver man just införande av ett fjärdedels vårdbidrag. Det vore bra om Inger Hestvik bekräftade att handikapporganisationerna anser att införandet av den nya bidragsdelen är mycket angeläget och berättigat.
Herr talman! HCK är inte ensamma om bedömningen att det är bra med ett fjärdedels vårdbidrag. Handikapporganisationerna är ense om att inte vilja ha några omprioriteringar av de pengar som utgår som vårdbidrag. Utskottsmajoriteten har också uttalat att man inte kan ta pengar från gravt sjuka och handikappade barn för att ge till en lättare drabbad grupp. Det måste till nya pengar om vi skall införa en ny reform. Därför är det viktigt att vi väntar in den kartläggning av de handikappades ekonomiska situation som är på gång och som snart är färdig. Den kartläggningen tar upp alla de bidrag som går till handikappade och sjuka barn — och även till äldre — för att få en överblick över de resurser som samhället ställer till förfogande. Vi vill på bästa sätt utnyttja dessa pengar.

Herr talman! Jag tackar Inger Hestvik för detta uttalande. Då är vi överens Torsdagen den om att kravet på ett fjärdedels vårdbidrag stöds av hela handikapprörelsen. 11 april 1985 Vad vi inte är överens om är huruvida kostnaden 32 milj.kr. är ett skäl mot att införa bidraget. Vi anser att kostnaden 32 milj.kr. som skulle innebära ett - A Socialförsäkbidrag på 8 000 kr. per familj — det rör sig om 4 000 familjer — talar för att ringens administravårdbidraget skall införas. Det är helt klart att familjerna nu bär dessa stora tion kostnader själva och att samhället på detta sätt bara för över kostnaden på de handikappade. Det är enligt vår synpunkt inget godtagbart skäl för att inte införa det fjärdedels vårdbidraget.
Herr talman! Jag kan inte tala för alla handikappgrupper, men det jag kan säga är att alla handikappgrupper vill ha en förbättring av sin situation. För att man skall kunna ta ställning till om ett fjärdedels vårdbidrag är en förbättring av situationen måste man ha en kartläggning av alla ekonomiska resurser som ställs till de handikappades förfogande. Först när den är gjord kan jag och mitt parti och handikapporganisationerna ta ställning till vilket som är bäst för de handikappade.

Herr talman! Till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 har fogats en reservation från centerns ledamöter, där vi menar att det finns skäl att decentralisera riksförsäkringsverkets administration och ADB-verksamhet ut till försäkringskassorna. Den organisationsöversyn som senast genomförts inom riksförsäkringsverket gav inte någon reell förändring av verkets grundläggande struktur, och en förnyad översyn bör därför göras. En långtgående decentralisering av beslutanderätten och ett starkt inflytande på det lokala planet ger utan tvekan en effektivare och också snabbare handläggning av ärendena. Det är viktigt att beslut i socialförsäkringsärenden kan grundas på den ingående kännedom om lokala förhållanden och enskilda behov som finns ute på kassorna, hos dem som arbetar nära de människor det gäller. Vi menar därför att det är av stor vikt att tillvarata varje 55 möjlighet till att föra beslutsfunktionerna närmare de enskilda människorna. Vi menar också att den centrala myndighetens roll i huvudsak bör gälla tillsyn och uppföljning samt bevakning av rättsfall och den praxis som utvecklas inom domstolsväsendet. I konsekvens med de anförda decentraliseringssträvandena anser vi att även den ADB-mässiga hanteringen bör överföras till försäkringskassorna. Det är viktigt att planeringen av den framtida ADB-verksamheten görs med denna målsättning. Vi har konstaterat att en stor återanskaffning av utrustning till anläggningen i Sundsvall är på väg att genomföras, och vi menar att det finns uppenbara risker att man slutgiltigt så att säga bygger fast sig där och därmed bygger in den sårbarhet som inte minst den senaste vinterns våldsamma influensaperiod gav besked om. Dessutom planerar riksförsäkringsverket och statskontoret att utreda behovet av datorkapacitet för senare delen av 1980-talet. Den utredningen kan medföra att verksamheten för ytterligare lång tid låses i en centralstyrd organisation. I enlighet med vad som föreslagits i centerns motion nr 990 bör arbetet inom den s.k. FAS 90-utredningen samordnas med den här tidigare förordade utredningen om decentralisering av uppgifter och funktioner inom det administrativa området. En decentralisering är till fromma inte för kassorna utan för de försäkrade. Med en decentralisering ut till den enskilde minskar vi regelsystemet — föreskrifterna kan göras färre och hanteringen blir mer flexibel för de försäkrade. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslaget till socialförsäkringens administration för det kommande budgetåret. Det avser medel till riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna, vilka handlägger huvuddelen av samhällets ekonomiska trygghetssystem. Försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen utgör besvärsorgan i socialförsäkringsärenden. Med tanke på den stora betydelse som socialförsäkringen har för medborgarna är det väsentligt att försäkringskassorna ges möjligheter att ge en god service och förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt handlägga försäkringen. Med hänsyn härtill anser statsrådet i propositionen att en medelsanvisning fullt ut enligt huvudförslaget kan medföra icke önskvärda konsekvenser för socialförsäkringsadministrationen. Förslaget i budgeten innebär därför en begränsad reducering av försäkringskassornas resurser för administrationen under det kommande budgetåret. Totalt innebär detta jämfört med prisoch löneomräknat anslag för innevarande budgetår en minskning med endast 10 milj.kr. av kassornas medel för förvaltningskostnader. Från försäkringskassornas sida måste årets budgetförslag betraktas som tillfredsställande. Det råder stor enighet i utskottet om betänkandet. Under mom. 1, som rör decentralisering av socialförsäkringens administration, har dock centern en reservation, som Gunhild Bolander har pläderat för. Ansvarsfördelningen mellan verket och kassorna har varit föremål för överläggning tidigare. I proposition 127 av år 1983, som gällde en översyn av verkets organisation, skrev man in att alla möjligheter till decentralisering bör tas till vara. De decentraliseringssträvanden och organisationsförändringar i verket och på kassorna som är föranledda av riksdagens beslut med anledning av proposition 127 pågår fortfarande. Dessutom har riksförsäkringsverket enligt sin verksstadga en skyldighet att främja decentralisering av verksamheten till såväl regionala som lokala organ och förutsätts fortlöpande verka för att så sker. Därför finns det enligt utskottets mening inte anledning att nu göra en förnyad översyn av verkets och kassornas organisation, vilket centern har föreslagit. Jag yrkar avslag på centerns förslag. Beträffande ADB-verksamheten vill jag hänvisa till att riksförsäkringsverket den 1 juli 1983 fick i uppdrag av riksdagen att i samråd med statskontoret och i nära samarbete med kassorna genomföra ett utredningsoch utvecklingsarbete samt bedriva praktisk försöksverksamhet på området. Utredningen skall i sitt uppdrag belysa olika alternativ med spridning av register och datorresurser på regionala och lokala nivåer. Detta arbete bör få fortsätta i enlighet med tidigare beslut. Jag tycker att utskottets skrivning på de olika punkterna är bra. Det råder stor enighet om betänkandet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende vi nu skall debattera handlar om ett antal förslag som syftar till att göra delgivningsverksamheten i mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter snabbare och effektivare. Utan tvivel finns det i åtskilliga sammanhang ett behov av att delgivningen kan åstadkommas snabbare och effektivare än vad som nu kan ske. I annat fall leder utvecklingen till allt långsammare handläggning, med försämrad rättsservice och ökade kostnader, och ibland till risk för klara rättsförluster för enskilda till förmån för dem som med olika tricks och knep söker hålla sig undan. Två vägar kan samtidigt beträdas, vilket också propositionen gör, i syfte att få en bättre ordning till stånd. Dels kan, i det stora flertalet fall där tredska eller medvetet undanhållande inte föreligger, delgivningsförfarandet förenklas, dels kan skarpare metoder användas mot just denna andra kategori för att åstadkomma delgivning. Vi moderater kan i allt väsentligt instämma i de förslag till förbättringar som regeringen framlägger. På två punkter är emellertid förslagen enligt vår uppfattning inte godtagbara. Den första gäller förslaget att part i sin första inlaga skall vara skyldig att uppge motpartens personnummer. Förslaget är utomordentligt tveksamt från flera olika utgångspunkter. Det pågår som vi alla vet en mycket intensiv allmän debatt om de integritetsrisker som är förknippade med ett alltmer ökat användande av personnummer i olika sammanhang. Mot den bakgrunden hade det enligt vår mening varit självklart att under alla förhållanden avvakta dataoch offentlighetskommitténs betänkande om just de begränsningar i bruket av personnummer som denna kommitté har att utreda. Det finns med regeringens förslag en uppenbar risk att felaktiga personnummer kan hänga med en stämning och ett ärende under lång tid innan felet upptäcks, med risk för både obehag och olägenhet för i sammanhanget helt ovidkommande och oskyldiga personer. Vem står ansvarig för ett sådant fel om det leder till påtaglig skada för en enskild person — den ursprungliga uppgiftslämnaren, domstolen, myndigheten? Ja, frågorna hänger i luften. Mot denna bakgrund kan vi alltså inte godta förslagen i den delen. Den andra punkten gäller rätten för stämningsmännen att inhämta upplysningar från fastighetsägare och arbetsgivare. Här står två intressen mot varandra. Det finns naturligtvis ett starkt intresse att delgivningsverksamheten kan fungera snabbt och effektivt, men det finns också ett starkt intresse av att denna verksamhet inte tar sig sådana former att integritetshänsyn, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och enskildas boendeoch familjeförhållanden utsätts för en helt hänsynslös underkastelse under statens krav. Då närmar vi oss snabbt samhällssystem som icke bärs upp av västerländska rättsstatsideal. Enligt vår uppfattning är det inte heller acceptabelt att privatpersoner åläggs att medverka i myndighetsutövning på det sätt som här föreslås. Det finns anledning att varna för en utveckling i riktning mot ett av det offentliga godtaget ”tjallarsystem”, som med olika metoder framtvingas av staten. Herr talman! Får jag mot bakgrund av vad jag anfört yrka bifall till

Herr talman! Folkpartiet instämmer i propositionens syfte att effektivisera delgivningsverksamheten. Det är nödvändigt att komma till rätta med de människor som medvetet håller sig undan och därigenom kan undandra sig delgivning. Särskilt för domstolarna har delgivningen blivit en onödigt betungande verksamhet. Deras egentliga uppgift försvåras självfallet när delgivningsverksamheten inte fungerar. Men det handlar inte bara om effektivitet. Det handlar också om rättssäkerhet och integritet. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det t.ex. orimligt att en fordringsägare inte kan få rätt gentemot den gäldenär som medvetet håller sig undan. Men även för den eftersökte kan det ur rättssäkerhetssynpunkt vara viktigt att delgivningsverksamheten fungerar. Ibland kan det ju rent av röra sig om att tillvarata även hans intressen. Folkpartiet tillstyrker därför propositionen — utom i ett avseende. Det gäller det förslag som handlar om fastighetsägare m.fl. och arbetsgivare. Vi motsätter oss det förslaget av tre skäl. 1. Avintegritetsskäl är det olämpligt att vidga kretsen av aktivt eftersökande personer. Ofta råder det ju sekretess i de aktuella ärendena, och den skulle då bli försvagad. 2. Vi anser det principiellt olämpligt att myndigheter tvingar enskilda personer att under straffansvar medverka i sådan myndighetsutövning. 3. Man kan aldrig bortse från att den eftersökte av olika anledningar varit svåranträffbar utan att därför medvetet ha försökt hålla sig undan. Herr talman! Med detta mycket korta inlägg ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet om effektivare delgivning. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 1 och 2 beträffande personnummer i stämningsansökning m.m. resp. upplysningsskyldighet för fastighetsägare m.fl. och arbetsgivare. Förslagen i propositionen går sammanfattningsvis ut på att förbättra förutsättningarna för delgivning i enklare former, att skapa bättre möjligheter för myndigheterna att vid behov själva efterforska adresserna till dem som skall delges samt att underlätta fältarbetet för stämningsmännen. Genom att öka effektiviteten beträffande de enklare delgivningsformerna minskas tillströmningen av ärenden till den mer tidsödande och kostnadskrävande stämningsmannadelgivningen. Stämningsmannadelgivning behöver då inte användas i så stor utsträckning som nu är fallet. På detta sätt kan delgivningstiderna antas bli väsentligt förkortade, samtidigt som resurserna inom stämningsmannaverksamheten koncentreras till de svårare fallen. För den enskilde medför en ineffektiv delgivningsverksamhet negativa konsekvenser, framför allt genom att handläggningstiderna blir för långa. I t.ex. civilrättsliga tvister löper enskilda risk att göra rättsförluster på grund av att ett långsamt rättegångsförfarande lämnar stora möjligheter för gäldenärer och andra att undandra egendom eller att vidta andra åtgärder för att sabotera en kommande verkställighet. När det gäller brottmålen är det från kriminalpolitisk synpunkt otillfredsställande att handläggningen av målen drar ut på tiden. Inte minst vid ekonomiska brott ingår det ofta som ett led i verksamheten att den misstänkte genom att undandra sig delgivning förhindrar eller försvårar myndigheternas utredningsarbete. För dem som är praktiskt verksamma inom rättsväsendet välkomnas förändringar i lagstiftningen som skapar en effektivare och bättre delgivningsverksamhet. Det råder också, som framgått av tidigare inlägg, en bred politisk uppslutning om allt väsentligt i de föreslagna lagändringarna. I reservation 1, som endast moderaterna står bakom, anförs bl.a. att ”skyldighet inte skall införas för part att i stämningsansökningar och liknande handlingar uppge motparts personnummer”. Enligt nuvarande lydelse av 33 kap. 1§ rättegångsbalken skall en parts första inlaga i rättegången innehålla uppgift om hans namn, hemvist, personnummer och postadress. Parterna är således för närvarande skyldiga att lämna dessa uppgifter om sig själva. I paragrafen ges vidare en rekommendation till parterna att de skall lämna uppgift även om sitt yrke, telefonnummer och övriga omständigheter som har betydelse för delgivning med dem. I samma paragraf anges också en rekommendation om att en stämningsansökan bör innehålla motsvarande uppgifter om motparten. Uppgift om motpartens namn och hemvist är dock alltid obligatorisk. Motsvarande regler i 2§ lagsökningslagen innebär att borgenärens ansökan skall innehålla uppgift om hans namn, personnummer, yrke, hemvist, postadress och telefonnummer samt gäldenärens namn och postadress. Om det behövs för delgivning med gäldenären skall uppgift lämnas även om bl.a. dennes personnummer. Jag understryker att uppgift skall lämnas. Denna bestämmelse är således strängare än motsvarande regel i rättegångsbalken, som jag nyss återgav. I propositionen föreslås nu med rätta en enhetlig reglering i bl.a. rättegångsbalken, lagsökningslagen och förvaltningsprocesslagen med skärpta krav på parterna när det gäller att tillhandahålla uppgifter som behövs för delgivning. I likhet med departementschefen bedömer utskottet inte att en vidgad uppgiftsskyldighet för parterna i mål eller ärenden såvitt gäller personnummer är ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Bruket av personnummer kan leda till ökad snabbhet i förfarandet, med påtagliga fördelar för både parter och myndigheter. Vidare anser utskottet — till skillnad från de moderata reservanterna — att avgörande hinder inte möter mot att man genomför lagförslaget i denna del trots att dataoch offentlig hetskommitténs överväganden i fråga om personnummeranvändning ännu inte föreligger. é Denna utredning, som skall belysa fördelar och nackdelar med bruket av personnummer, skall slutföras inom två år. Det skulle ta avsevärd tid innan en eventuell ny lagstiftning kunde träda i kraft. Med anledning av reservanternas farhågor för att felaktiga personnummer kan komma i omlopp och åstadkomma skada för enskilda om förslaget genomförs, vill utskottet nämna att förslaget också innebär skyldighet för part att utan dröjsmål till rätten anmäla om en uppgift har visat sig vara felaktig. Till detta kommer att det givetvis är en uppgift för myndigheterna att vara observanta på att det kan förekomma fel i uppgivna personnummer, och att myndigheterna skall tillse att rättelse i sådana fall görs. I reservation 2, som moderaterna och folkpartisten Hans Petersson i Röstånga står bakom, vänder man sig mot den föreslagna uppgiftsskyldigheten för fastighetsägare och arbetsgivare. Utskottet vill emellertid i denna fråga i linje med vad som uttalas i propositionen betona att stämningsmannadelgivning på den söktes arbetsplats naturligtvis bör tillgripas endast i de fall då det inte är möjligt för stämningsman att delge den sökte på annat sätt. Departementschefen uttalar i propositionen att när det gäller stämningsmannadelgivning med den sökte på dennes arbetsplats bör det i delgivningsförordningen tas in föreskrifter som i möjligaste mån garanterar att detta sker på ett sätt som inte i onödan vållar den sökte olägenheter. Härigenom är önskemålet i centermotionen 2844 tillgodosett. Departementschefen anför att det är angeläget att stämningsmännen, framför allt i mera kvalificerade delgivningsfall, får rätt att inhämta upplysningar från fastighetsägare och från arbetsgivare. Utskottet delar uppfattningen att det för sådana fall, när delgivning visat sig omöjlig att utföra med enklare metoder, bör införas en rätt för stämningsman att av bl.a. fastighetsägare och arbetsgivare få vissa upplysningar om den eftersökte som kan göra det möjligt att påträffa honom. Utskottet som inte ansluter sig till reservanternas avvisande syn på förslaget godtar det, men utskottet vill samtidigt uttala att hänsynen till den enskildes integritet måste tillmätas avsevärd betydelse när uppgiftsskyldighet aktualiseras. Herr talman! Utskottet anser att återhållsamhet bör iakttas i tillämpningen av de föreslagna reglerna. Med detta tillstyrker utskottet bifall till propositionen i den aktuella delen och avstyrker bifall till motionerna och reservationerna i denna del.
Herr talman! Låt mig först säga några ord med anledning av Hans Göran Francks funderingar om detta med personnummer. Han sade att syftet här var — och det hade man lyckats åstadkomma i propositionen — en enhetlig och generell reglering av de uppgifter som skall medfölja stämningar, lagsökningaro. d. Det skulle då bl.a. innefatta en enhetlig uppgiftsskyldighet vad gäller att uppge motpartens personnummer. Just detta att uppge motpartens personnummer är ju det debatten handlar om.

Risken för detta är trots allt så pass påtaglig att man måste uppmärksamma den. Dessutom är det så att dataoch offentlighetskommittén — låt vara att kommittén kanske inte blir färdig med sitt arbete förrän om två år — ändå har som huvuduppgift att under utredningsarbetet pröva i vilken utsträckning vi över huvud taget skall använda personnummer i vårt samhälle, just mot bakgrund av den offentliga debatt som vi haft länge om riskerna för den personliga integriteten vid användande av personnummer. Så vi vidhåller från reservanternas sida vår uppfattning att det finns en risk med detta och att man alltså bör avvakta tills det blir klara principer. Sist och slutligen också några synpunkter på detta med arbetsgivares och fastighetsägares skyldigheter att medverka i delgivning. Det räcker för mig att säga, att på små orter ute i vårt land är ofta stämningsmännen inte okända personer. Och hur blir det då, om det skall vara en sådan här medverkan? Om stämningsmannen exempelvis kommer till en liten arbetsplats, så sprider det sig väldigt fort på arbetsplatsen att en stämningsman är där och att arbetsgivaren kanske medverkat till att upplysa om var den man söker finns någonstans samt lämnat uppgift om att han skall återkomma vid den eller den tiden till arbetsplatsen. Det finns allvarlig risk för en personlig integritetskränkning här. På motsvarande sätt är det när det gäller fastighetsägare. Det borde, tycker jag, kännas konstigt att medverka i ett sådant här uppgiftslämnande, med hänsyn till att man kanske vet att vederbörandes familjeförhållanden och sociala förhållanden i övrigt är sådana att uppgifter inte bör lämnas ut; i vart fall bör inte fastighetsägaren medverka i den typen av verksamhet. Jag tycker att socialdemokraterna är litet kallhamrade inför de risker för kränkningar av enskildas integritet som trots allt kan uppstå. Jag vidhåller på den punkten den inställning som kommer fram i reservationen.
Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Hans Göran Franck. Jag vill konstatera att det var en bra redogörelse för ärendet och för ärendets behandling. Det visade sig också att motionerna som väckts i detta ärende i sig har haft en viss betydelse. Hans Göran Franck citerade vad utskottsmajoriteten skriver, när han talade om att aktsamhet och återhållsamhet måste visas från stämningsmannens sida. Detta noterade jag med tillfredsställelse. Jag tycker emellertid fortfarande att avvägningen mellan effektiviteten å ena sidan och rättssäkerheten och integriteten å den andra beklagligtvis icke har varit tillfredsställande. Därför har jag och folkpartiet inte kunnat ställa oss bakom majoritetsskrivningen. Häri ligger alltså den avgörande skillnaden mellan majoriteten å ena sidan och folkpartiet å den andra. Vi menar att rättssäkerheten och integriteten kan komma i fara och att dessa faktorer inte är tillräckligt tillgodosedda.
Herr talman! Till Björn Körlof vill jag säga att när det gäller personnumren är vi från alla partier — med undantag för moderaterna — ense om att den av utskottet valda utvägen är möjlig.

Som jag utförligt redovisade och som det finns ännu mera utförligt angivet i proposition och betänkande finns det nu övervägande skäl som talar för att man tar det här ytterligare steget — som inte är alltför stort, med hänsyn till vad som redan gäller inom lagstiftningen beträffande personnummer. Jag har inte uppfattat att man ifrån moderat sida tidigare har kritiserat dessa bestämmelser. Till Hans Petersson i Röstånga kan jag endast säga att vi i allt väsentligt är ense. Han hyser fortfarande viss oro när det gäller de bestämmelser som föreslås beträffande fastighetsägare och arbetsgivare. Utskottet har markerat att tillämpningen skall vara återhållsam. Detta finner jag vara tillräckligt. Jag vill också nämna att förslaget har granskats av lagrådet, som har haft vissa synpunkter. Dessa har i allt väsentligt beaktats. Jag kan därför inte finna att det framlagda förslaget ur rättssäkerhetssynpunkt inte skulle vara tillfredsställande.

Herr talman! I detta ärende har vi hört hur justitieutskottets ledamöter har prisat varandra för att man nu har åstadkommit en effektivisering av delgivningsverksamheten. Jag beklagar att justitieutskottets ledamöter, när de nu skriver under på möjligheten att i telefon verkställa delgivningar, inte har den känsla för rättssäkerhet som jag tycker att de borde ha. Det kan kanske vara skäl att något litet granska vad en delgivning egentligen är. En delgivning är en rättshandling som konstituerar att en frist börjar löpa eller att en skyldighet har inträtt. Man har då hittills alltid krävt att det finns ett bevis för att den som drabbas av att fristen löper eller som får skyldigheten riktad mot sig är medveten om det och att det finns en fast tidpunkt från vilken denna frist eller skyldighet har inträtt. Nu har justitieutskottets ledamöter sagt sig att i effektivitetens helighetsnamn skall man nu medge att delgivning får ske per telefon. Det finns då anledning att erinra om vad ett telefonsamtal är. Det är ett samtal mellan två personer, som inte har annan kontakt med varandra än genom elektroniskt förmedlat ljud, som omöjliggör identifikation. Vi kan alltså få en situation där en myndighetstjänsteman i telefon utför en gärning, en kallelse, delger ett åläggande eller något annat och därvid har uppfattningen att han träffar den person som han avser att träffa, men möjligen inte gör det. Det enda denne myndighetsperson gör är att han skriver på ett papper att han har talat med den avsedde och sedan skickar ett brev till den avsedde. Därefter börjar rättsmaskineriet att löpa. Det kan då inträffa att meddelaren träffat en person som vill obstruera rättsväsendet — den lojale har vi inte att bekymra oss om, han kan mycket väl följa en telefonkallelse, men den illojale använder naturligtvis den osäkerhet som föreligger till följd av att man inte har ett bevis om att delgivning har skett. Han låter fristen gå. När sedan samhället skall gå över till verkställighet —av ett kommunalt beslut, en tredskodom eller vad det kan vara — då anmäler han att han inte fått delgivningen. Det finns inget annat bevis än anteckningen i tjänstemannens dagboksblad att han har ringt. Det finns ingen kvittens från mottagaren. En annan situation, som egentligen är värre, är att tjänstemannen som verkställt delgivningen är övertygad om att han delgivit rätt person. Rätt person blir emellertid inte underrättad om delgivningen, eftersom det var fel person som tjänstemannen talade med. Så går rättsmaskineriet i gång, och när kronofogden eller polismannnen kommer för verkställighet är den drabbade helt okunnig. Han måste då själv vidta rättsåtgärder på egen bekostnad för att riva upp den rättshandling som uppkommit. Effektiviteten har man talat om och prisat högt. Det är möjligt att man då och då skall acceptera effektivitetens krav. Men då borde ett minimikrav vara, herr talman, att de regler som skall gälla för att effektiviteten skall träda före rättssäkerheten för den person det gäller är helt entydiga och drar skarpa gränser kring var samhället får denna rätt gentemot den enskilde. Jag skall titta litet på vad som sägs i lagstiftning och motivuttalanden. Man säger i det förevarande lagförslaget: ”När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, meddelanden och andra handlingar med enkelt innehåll genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal -.” När är det lämpligt, och för vem är det lämpligt? Det är väl alltid lämpligt för en myndighet att bara få lov att ringa. Man kunde därför till en början ha krävt att lämplighetskriteriet orienterades mot det mål som det gällde för. Vidare borde man ha krävt att de handlingar som finge bli föremål för den förenklade telefondelgivningen var precist angivna, så att man i varje fall var alldeles säker på att det var obetydligheter det gällde. När man går in och tittar på vad motivuttalandena innehåller på den punkten finner man att det visserligen sägs att det skall vara handlingar av enklare innebörd, men det kan vara kallelse till förhör, förelägganden, kallelse till förrättningar och annat — alltså dokument av stor betydelse för den som drabbas av dem. Jag tycker alltså i andra hand att det rimligen borde ha ankommit på justitieutskottet att inte acceptera denna lagstiftning förrän det man hade också haft de detaljerade regler som förutskickas skola komma, så att man verkligen visste vad denna rätt uppseendeväckande reform skulle komma att innebära. Herr talman! Jag har inget yrkande att framföra. Jag ville egentligen bara meddela justitieutskottets ledamöter — till den verkan det nu hava kan — att jag avser att vid nästa allmänna motionstid i motion hemställa att denna lagstiftning upphävs, eftersom jag anser att den är farlig för rättssäkerheten och skadlig för den enskildes intressen.
Herr talman! Jag redogjorde inte i mitt första inlägg för telefondelgivningen. Anledningen till det var, som Nic Grönvall sade, att det i utskottet inte förelåg några delade meningar på denna punkt. Jag vill ändå i korthet ange vad det är fråga om. En myndighet får per telefon överbringa innehållet i kallelser, meddelanden och andra handlingar av enkel beskaffenhet till den sökte. Handlingen skall därefter sändas till denne med posten i vanligt brev. Delgivning anses därefter ha skett. Telefondelgivning får dock inte avse stämningsansökningar eller andra handlingar varigenom mål eller ärenden väcks. Jag vill vidare hänvisa till vad departementschefen anför på s. 59 i propositionen om de problem som skulle kunna uppstå i detta sammanhang. Jag vill också nämna att de flesta remissinstanser har tillstyrkt detta förslag. Lagrådet har inte gjort erinringar mot förslaget på dessa punkter. Jag kan inte finna att det som Nic Grönvall här har framfört har någon praktisk betydelse. Skulle det ha någon sådan betydelse får frågan givetvis följas upp på sedvanligt sätt. Det förslag som här framläggs är emellertid enligt utskottets mening tillfredsställande.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 24 behandlas frågan om översyn av lagen om TV-övervakning. Frågan om översyn av lagen har väckts i en centermotion. Personövervakning med TV-kamera regleras i en lag från 1977. Enligt lagen skall TV-kamera brukas med tillbörlig hänsyn till den enskildes personliga integritet. Dold kamera ärt.ex. inte tillåten, och bruk av sådan är förenad med straffansvar. Frågor om TV-övervakning har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Justitieutskottet har vid tre tillfällen under senare år tagit upp frågan om översyn av lagen om TV-övervakning. Utskottet har avstyrkt motionärernas önskemål med motiveringen att lagen har till syfte att förstärka den enskildes skydd mot integritetskränkningar. Samtidigt uttalade utskottsmajoriteten förståelse för den oro som motionärerna uttryckt inför den tekniska utvecklingens möjligheter till övervakning och kontroll. Utskottet har således avstyrkt motionerna vid flera tidigare tillfällen. När motionen nu har återkommit till utskottet anser vi reservanter — utskottets tre borgerliga partier — att det finns starka skäl för att göra en översyn av lagen. Den tekniska utvecklingen har gått snabbt, och den enskildes personliga integritet kan komma att hotas genom den alltmer avancerade tekniken och därmed möjligheterna att lagra och överföra information. Lagen från 1977 kan med denna utveckling i flera avseenden anses vara föråldrad. Tekniken går ju mycket snabbt, och det är svårt att i olika lägen avgöra hur stort intrång man gör i den personliga integriteten. Justitieombudsmannen har också framhållit att det finns ett behov av översyn av lagen, och vi reservanter delar den meningen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande 24.

Herr talman! Det moderna samhället bygger alltmer på teknisk övervakning och kontroll av den enskilde. I stället för det förtroende som personlig kontakt och behandling skapar upplever vi allt oftare att den personliga integriteten hotas. Det handlar inte bara om ett okontrollerat användande av personnummer och samkörning av olika dataregister, vilket debatten i stor utsträckning handlar om i dag, utan i lika hög grad om TV-övervakning. Från centerpartiets sida har vi sedan flera år krävt en översyn av lagen om TV-övervakning. Vi har gjort det mot bakgrund av dels den snabba tekniska utvecklingen, dels vår strävan att slå vakt om den enskildes personliga integritet. Välfärdsstaten får inte bli en övervakningsoch kontrollstat. Från centerns sida har vi alltid varit beredda att ställa upp för och slå vakt om människans rätt till ett fungerande skydd för sin integritet. Vi är lyhörda när människor är oroliga för de angrepp som sker mot den personliga integriteten på olika områden. Sedan lagens tillkomst 1977 har vi haft en mycket snabb teknisk utveckling som gjort att de förutsättningar som gällde när lagen infördes i stor utsträckning inte gäller i dag. TV-övervakningen, som tidigare bestod av enkel teknik med kameror och TV-skärmar, har utvecklats till en sofistikerad teknik, där informationen kan lagras med hjälp av videoteknik och stillbilder. En sammankoppling med ADB innebär också en förstärkning av tekniken genom den stora kapacitet detta ger för att lagra och behandla informationen. Vi saknar i dag kunskaper om hur många tillstånd för övervakningskameror som meddelats av länsstyrelserna och till vilka ändamål som tillstånden har meddelats. Detta borde i sig vara skäl för en översyn av lagstiftningen. Utskottets majoritet säger sig hysa förståelse för den oro vi känner för utvecklingen och att det är viktigt att frågan följs med stor uppmärksamhet. Man har vid tidigare riksdagsbehandlingar också sagt att när det finns konkreta exempel på att lagstiftningen inte fungerar tillfredsställande skall man medverka till att en översyn företas. Det finns nu sådana exempel. Stockholms kommun har i en skrivelse den 30 mars 1984 hos regeringen begärt en översyn av lagen. I denna skrivelse anför man bl.a.: ”Inom Stockholms kommun är det enligt kommunfullmäktiges beslut gatunämnden som har att yttra sig till länsstyrelsen i ärenden om TV övervakning. Vid bedömning av ansökningar har nämnden haft som riktlinje att tillstyrka sådan TV-övervakning som dels skyddar betydande ekonomiska värden och dels minskar risker för att människor kommer till skada. Vid de kontakter som förevarit mellan kommunen och länsstyrelsen har det visat sig att samma grundsyn föreligger vad gäller en alltmer TV övervakad allmänhet. Likväl har kommunen kunnat konstatera att länsstyrelsen i ett 30-tal fall meddelat tillstånd trots starka invändningar från kommunen. Den nuvarande utvecklingen är oroande då en alltför omfattande övervakning ökar riskerna för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.” Även justitieombudsmannen har anfört att han anser att lagen om TV-övervakning bör ses över. Han har bl.a. pekat på att lagen med videoteknikens snabba utveckling framstår som ålderstigen och definitivt mogen för en översyn. Ett annat problem som gäller reglerna för TV-övervakning på arbetsplatser har aktualiserats i motion 416 av Per Olof Håkansson m.fl. Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis har vi från centerns sida under ett flertal år rest kravet på en översyn av lagen om TV-övervakning. Från början var vi ensamma om detta krav. Vid föregående riksmöte fick vi dock stöd av vpk, vilket var glädjande. Vid årets behandling har vi i utskottet fått med moderata samlingspartiet och folkpartiet i kravet på en översyn. Det är naturligtvis glädjande att även dessa partier till slut insett nödvändigheten av en sådan översyn för att värna den personliga integriteten. Man kan dock beklaga att det skulle ta så lång tid för moderaterna och folkpartiet att förvärva denna insikt. Nu är det alltså bara socialdemokraterna kvar för att en fullständig politisk enighet skall råda, och jag vill därför fråga socialdemokraternas företrädare varför man så envist håller fast vid att en total översyn av denna lagstiftning inte skall ske. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Av vad företrädarna för de borgerliga partierna har anfört i sin reservation och av vad de sagt i sina inlägg skulle man kunna få den uppfattningen att det har förelegat en motsättning inom utskottet när det gäller frågan om en översyn av lagstiftningen om TV-övervakning. Så är emellertid ingalunda fallet. Jag vill peka på att majoriteten inom utskottet har understrukit betydelsen av vaksamhet och beredskap inför en teknisk utveckling som kan leda till integritetskränkande kontroll och övervakning i samhället. Skälet till att majoriteten stannat för att föreslå avslag på motionerna om en utredning i ämnet är helt enkelt att en översyn redan pågår inom justitiedepartementet. Meningen är att den skall leda till resultat samtidigt som tvångsmedelskommitténs och narkotikakommissionens betänkande, som bl.a. berör TV-övervakning, tas upp till behandling. De huvudfrågor som reservanterna pekar på kommer säkerligen att få sin belysning i det sammanhanget. Jag kan bl.a. nämna att justitiedepartementet nyligen gått ut med en enkät till samtliga länsstyrelser med begäran om redovisning för lagens tillämpning sedan ikraftträdandet. Jag kan inte förstå annat än att det måste vara bättre om man i en sådan fråga som denna gör en snabböversyn i departementet än om man skulle tillsätta ännu en stor utredning utan tillräckligt underlag. Kommittéväsendet är som bekant tillräckligt belastat ändå. Om det efter departementets översyn skulle visa sig att det finns ytterligare frågor som bör bli föremål för en fördjupad studie, får man ta ställning till den saken då. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande nr 24.
Herr talman! Helge Klöver säger att det egentligen inte föreligger några motsättningar. Det är i så fall glädjande. Då borde vi kunna enas om reservationen allesammans och bifalla den centermotion som ligger till grund för reservationen. Det pågår en översyn i departementet, säger Helge Klöver. Vi fick under pågående sammanträde i utskottet telefonmeddelande från departementet om att ett visst arbete på detta område var på gång. Men vi hade ingen dokumentation om vad som skulle ingå i översynen eller på vad sätt den skulle ske. Det fann vi otillfredsställande. Vi var inte nöjda med detta besked. Jag skulle vilja fråga Helge Klöver om han i dag har ordentliga informationer att redovisa från departementet och från den beredning som där sker. Kommer man t.ex. att belysa vad kopplingen mellan TV-övervakning och ADB-teknik innebär och kan komma att innebära? Kommer beredningen att resultera i särskilda föreskrifter beträffande videoteknikens användning i samband med TV-övervakning? Kommer man att se över huruvida lagens tillämpning ligger i linje med de intentioner som låg bakom den ursprungliga lagstiftningen bl.a. när det gällde integritetsfrågor? Den typen av frågor vill vi ha ordentligt genomlyst före ett ställningstagande till hur lagstiftningen i framtiden skall vara utformad. Andra frågeställningar som vi vill ha belysta har vi redovisat i motionen. Men vi har inte fått några besked om, huruvida de frågorna kommer att tas upp eller inte. Jag vill, herr talman, anföra ett litet citat från den debatt om den här saken som vi hade här i kammaren för ungefär ett år sedan, nämligen från den 28 mars 1984. Då sade Helge Klöver bl.a.: ”Jag sade tidigare att det borde finnas konkreta exempel på att lagen inte har fungerat. Om man kan peka på sådana är vi självfallet beredda att föranstalta om en utredning.” — Det var Helge Klövers besked till kammaren för ungefär ett år sedan. Nu har vi, som jag redovisade i mitt första inlägg, alltså sådana exempel, bl.a. från Stockholms kommun och från justitieombudsmannen. Därför borde man stå fast vid de uttalanden som man gjorde för ett år sedan och nu ställa upp för att en total översyn av lagens tillämpning genomförs.
Herr talman! Det är riktigt att jag förra året sade att vi var beredda att föranstalta om en översyn när vi hade konkreta exempel på behovet av en sådan. Sedan vi hade den debatten har dels Stockholms kommuns skrivelse kommit in, dels justitieombudsmannen uttalat att det finns behov av en översyn av lagstiftningen. Det är alltså efter den debatten vi har fått konkreta exempel på behovet. Jag tror att vi är eniga — jag tänker på såväl utskottet som departementet — om att det nu behövs en översyn. Det är därför man har vidtagit åtgärder. I den enkät som har gått ut till länsstyrelserna frågas bl.a. vilka institutioner, företag och typer av ställen som har givits tillstånd till TV-övervakning. Man kommer även att fråga om det sätt på vilket övervakningen dokumenteras — om det har givits tillstånd till videoinspelning eller ges möjlighet till dokumentation på annat sätt. När svaren på enkäten kommit in kommer de att utgöra underlag för regeringens överväganden. Jag tror att man får ett snabbare resultat genom detta departementets ingripande än om man skulle tillsätta en utredning som dels skulle kosta betydligt mera pengar, dels skulle ta längre tid. Som exempel på att departementet och regeringen ser allvarligt på saken kan jag nämna att regeringen i dag på förmiddagen hade att ta ställning till ett ärende från Umeå kommun, som inom parentes sagt visat föredömligt intresse för de här frågorna. Regeringen biföll kommunens besvär över ett tillstånd som länsstyrelsen givit till en butik med begärliga varor. Man fann att skälen inte var tillräckliga för att utsätta personal och kunder för det obehag som det ändå är att vara TV-övervakad. Med detta, herr talman, upprepar jag mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vad Helge Klöver redovisade om de initiativ som tydligen har vidtagits på departementet är positivt. Det kan vi bara hälsa med tillfredsställelse. Jag är dock inte på något sätt övertygad om att det är till fyllest. Det behövs inte enbart snabba åtgärder, utan också grundligt genomarbetade och genomtänkta åtgärder. Om det med anledning av enkäten till länsstyrelserna skulle framkomma några mycket klart och konkret påvisbara missförhållanden, är det ingenting som hindrar att man vidtar åtgärder mot just detta. Men det är samtidigt nödvändigt att göra en grundlig översyn, där man noga penetrerar de många olika problemställningar som finns kring denna lagstiftning. Det är också viktigt att en sådan översyn sker med parlamentarisk medverkan och insyn och inte bara på departementet.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 16 om anslag till statlig rationalisering och revision, statistik, m.m. behandlas fyra moderata reservationer, vilka jag inledningsvis yrkar bifall till. Den första rör anslaget till statistiska centralbyrån för att genomföra partisympatiundersökningar. Vi i moderata samlingspartiet anser, att om nu SCB skall genomföra partisympatiundersökningar bör det endast göras med uppdragsfinansiering och inte via ett anslag i statsbudgeten. SCB skulle därigenom få konkurrera på samma villkor som opinionsinstituten. Redan 1981 när dessa undersökningar lades ned var det statsfinansiella skälet avgörande. Jag tycker att det är lika bärande i dag som 1981. Det argumentet ansåg för övrigt regeringen vara relevant i fjol, men tyvärr inte i år. Förutom de ekonomiska aspekterna bör också framhållas att det finns flera opinionsinstitut som regelbundet genomför opinionsundersökningar, som har en hög vetenskaplig standard och som har en närmast förbluffande träffsäkerhet t.ex. vad gäller partisympatierna. Vad vinner man då på att med skattemedel finansiera ytterligare en undersökning som skall utföras av statistiska centralbyrån? Enda argumentet för är möjligen att SCB:s undersökning kan brytas ned till regionala analyser. Men det är inte ett tillräckligt tungt argument. Opinionsinstituten kan också göra regionala undersökningar. Kvar står då besparingen som behövs i nuvarande budgetläge. Reservation 3 rör närmast företagens uppgiftslämnande för statistiska ändamål. De borgerliga partierna är i reservationen överens om att onödigt uppgiftsinsamlande måste undvikas. Det medför annars stora kostnader för företagen, speciellt småföretagen. Vi reservanter anser att myndigheterna oftare bör överväga att ersätta totalundersökningar med urvalsundersökningar, liksom att de bör pröva frekvensen av olika undersökningar. Sist men inte minst bör de noga överväga om uppgifterna verkligen behövs för myndighetsutövningen. Statistiska uppgifter behövs naturligtvis, därom råder inga skilda uppfattningar, men det har i vissa fall gått slentrian i uppgiftsinsamlandet, och de tre frågor vi reservanter vill att myndigheterna skall ställa sig innan en uppgift avkrävs företagaren är enligt vår uppfattning mycket berättigade. Vi har haft svårt att förstå majoritetens rädsla att ställa sig bakom våra synpunkter. Reservation 5 rör folkoch bostadsräkningar. Vi reservanter anser att många av de frågeställningar som folkoch bostadsräkningarna hittills lämnat underlag för åskådliggörs bättre och ändamålsenligare med specialundersökningar. Bearbetningen av materialet från folkoch bostadsräkningarna tar flera år, vilket gör uppgifterna mindre lämpade för planeringsändamål, speciellt när vi lever i en så snabbt föränderlig värld. Varför skall vi i Sverige, till skillnad från flertalet länder, genomföra folkoch bostadsräkningar vart femte år i stället för vart tionde, som är det normala? Behovet av aktuell statistik kan tillgodoses genom folkbokföringen eller genom bearbetning av de kontrolluppgifter som arbetsgivarna årligen lämnar skattemyndigheterna, eller också genom specialundersökningar. Numera finns det register för olika typer av urvalsundersökningar och register över hela befolkningen, uppbyggda på ett sådant sätt att de kan användas som underlag för beräkningar eller samhällsplaneringen, vilket gör att ett av det viktigaste motiven för folkoch bostadsräkningar av sedvanlig typ så ofta som vart femte år försvagats. Dessutom är folkoch bostadsräkningar mycket kostsamma. FoB 1985 kostnadsberäknas till 105 milj.kr. i dagsläget, vilket torde bli avsevärt mer när den är färdigbearbetad. Dagens statsfinansiella läge gör att motivet för en så stor utgift måste vara tungt vägande. Vi reservanter tycker inte att motiven för en folkoch bostadsräkning nu är så tunga att utgiften kan försvaras. Dessutom finns det problem med stora folkoch bostadsräkningar. Det är den betydelse som sekretessoch integritetsfrågorna fått under senare år. Debatten kring insamlingen av underlaget till folkoch bostadsräkningen 1980 visar tydligt på den oro som människor i allmänhet känner för myndigheternas insamling av personliga uppgifter. Det finns därför ytterligare skäl att inte nu genomföra en så stor folkoch bostadsräkning som den 1985, förän frågorna kring uppgiftslämnandet är helt klarlagda. Herr talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i utskottet undertecknat.